Fru talman! När de borgerliga partierna före 1988 års val lade fram ett gemensamt förslag om vårdnadsbidrag var det finansierat till varje krona. Även i årets gemensamma motion har vi betonat att förslaget måste finansieras. Detsamma har vi gjort i vår reservation. Men i moderaternas och centerns motion står inte ett enda ord om finansiering. Det finns inte heller ett öre av finansiering. Jag håller med Ulla Tillander om att det därvidlag har skett en förändring. Vi står fast vid kravet på en ansvarsfull finansiering och vill införa vårdnadsbidraget så snart det finns ekonomiska förutsättningar för det. Vårt krav på en ansvarsfull finansiering går igen också i skatteförslaget. Där sker en ansvarsfull finansiering. Det förslag som centerpartiet har framlagt har inte en seriös finansiering. Där låtsas man som om utländska köpare av svensk pappersmassa skulle vilja vara med och finansiera den svenska skattereformen. Detta är ett skoj, fru talman, detta är ett skoj! Vad sedan gäller flerbarnstilläggen vidhåller Ulla Tillander att vårt förslag skulle innebära en urholkning. Får jag då tala om hur utfallet blir av de båda förslagen. Centerpartiets förslag är att fyrabarnsfamiljerna nästa år skall få 46 208 kr. Majoritetens förslag är att de skall få 49 500 kr. Centerpartiets förslag är att fembarnsfamiljerna nästa år skall få 70 756 kr. Majoritetens förslag är att de skall få 72 000 kr. Centerpartiets förslag är att sexbarnsfamiljerna nästa år skall få 89 528 kr. Majoritetens förslag innebär 94 500 kr. Detta, fru talman, är ingen urholkning.
Fru talman! Man kan nog konstatera att Daniel Tarschys i den här beräkningen inte tar hänsyn till det som skattereformen har medfört, alltså höjd och breddad moms och därmed höjda kostnader för inte minst barnfamiljer både när det gäller kostnader över huvud taget och kanske framför allt när det gäller höjda bostadskostnader. Vi har i vår budget en totalfinansiering. Det som Daniel Tarschys här framför är felaktigt, och det är förtal. Folkpartiet och Daniel Tarschys har många gånger gjort stor sak av att vi i centern inte skulle kunna finansiera ett vårdnadsbidrag fr.o.m. 1991. Folkpartiets agerande framställs gärna som ett uttryck för ärlighet och kemisk frihet från populism, som folkpartiet berömmer sig av. Men i verkligheten är det inte fråga om något annat än prioritering. Om familjepolitiken är så viktig som vi så många gånger har uttalat, inte minst från borgerligt håll, så är vårdnadsbidraget en reform som barnfamiljerna har väntat länge nog på. Därför är jag litet förvånad över Daniel Tarschys inlägg här. Egentligen är det inte slut på överraskningarna i och med detta. Om man läser folkpartiets reservation noga så kan man nämligen se vem som skall ordna finansieringen av det vårdnadsbidrag som folkpartiet föreslår. Det är ingen mindre än den socialdemokratiska regeringen. Folkpartiet överlämnar helt enkelt frågan om finansiering av vårdnadsbidraget till den sittande regeringen. Medvetet gör folkpartiet denna partiskiljande fråga beroende av socialdemokratisk välvilja. Folkpartiet vill att den regering som själv har dragit tillbaka sitt förslag om en utbyggd föräldraförsäkring skall framlägga förslag till finansiering av vårdnadsbidraget! Detta måste väl ändå innebära att man i den här frågan sätter bocken som trädgårdsmästare.
Fru talman! Får jag påminna Ulla Tillander om att det hon nu läste upp ur folkpartiets reservation och som hon tyckte var mycket upprörande är ett citat ur den gemensamma borgerliga trepartimotionen. Vi står alltså alla bakom den texten, Ulla Tillander. Vad bockar och trädgårdsmästare anbelangar så har vi alltså samma synder på vårt skuldkonto. Man kan självfallet göra en totalkalkyl över hur de olika skatteförslagen drabbar familjer med olika antal barn och i olika levnadssituationer. En sådan kalkyl måste t.ex. ta hänsyn till de kraftigt höjda elpriser som följer med centerns uranskatt. De måste ta hänsyn till en mängd olika detaljer i de olika partiernas skatteförslag. Vad jag ville framhålla var att det i centerns kalkyl också finns rent imaginära poster som aldrig går att genomföra, nämligen tanken att man på utländska köpare av svensk pappersmassa skall övervältra en del av den svenska skattebördan. Detta är omöjligt, och det kommer bara att leda till att en stor del av den elintensiva exportindustrin, inte minst i Norrland, går över styr och att arbetslöshet blir följden. Sådana här perspektiv och mera långtgående konsekvenser av skattereformen har vi kanske inte tillfälle att diskutera i den här debatten. Vad jag ville påvisa var att det inte blir någon urholkning av flerbarnstillägget. Effekten i kronor räknat blir den att flerbarnsfamiljerna får ut mera av majoritetens förslag än av centerpartiets förslag.
Fru talman! När det gäller trepartimotionen så måste man ändå vara medveten om att vi i det här läget, alltså då socialdemokraterna har dragit tillbaka sitt förslag, måste flytta fram positionerna ytterligare. Socialdemokraterna har ju under decennier utgjort en bromskloss för en alternativ familjepolitik där vårdnadsbidraget har varit ett viktigt inslag. I den här reservationen där folkpartiet har skilt ut sig från moderater och centerpartister lutar sig folkpartiet just mot socialdemokraterna. Det är en märklig markering. I det här läget kan ju ett sätt att finansiera vårdnadsbidraget vara att göra det beroende av den socialdemokratiska nåden, trots att socialdemokraterna själva inte kan göra några insatser på familjepolitikens område. Det är nog ett bra sätt att finansiera vårdnadsbidraget på. Då lär det nämligen inte behövas några pengar. Men frågan kvarstår: Varför har egentligen folkpartiet på den här punkten spräckt enigheten?

Fru talman! Vänsterpartiet har föreslagit att barnbidraget skall indexregleras. Vi gör det för att detta bidrag inte skall bli en bricka i det ekonomiska spel som så ofta försiggår i regeringskansliet. Vi vill med andra ord avföra det ur stridszonen. De flesta barnfamiljer är beroende av det här bidraget för att klara sig ekonomiskt. Detta gäller särskilt de barnfamiljer som har låg inkomst. Därför vill vi att höjningen av det allmänna barnbidraget och även det förlängda barnbidraget skall tidigareläggas, så att barnfamiljerna får den kompensation för skatteomläggningen som de behöver. Just nu ökar priserna på precis allt. Detta sker bl.a. till följd av den ökade och breddade momsen. Vem tar ansvar för hur barnfamiljerna drabbas genom skatteomläggningen och den ökade momsen? Det är inte heller bara den privata sektorn, affärssektorn, som skor sig och tar hem övervinster. Kommunerna måste försöka kompensera sig för att kunna behålla sin servicenivå och för att exempelvis kunna bygga ut barnomsorgen till full behovstäckning. Hyrorna ökar generellt med bortåt 10 26, vilket för en ganska normal lägenhet kan innebära en höjning med 300-400 kr. i månaden — bara i år. I många kommuner kommer barnomsorgstaxorna att fördubblas. Det kan bli upp till 500 kr. dyrare i månaden. För en familj med resekostnader kan de höjda avgifterna öka familjens utgifter med ca 200 kr. Redan med denna uppräkning har skatteomläggningens positiva effekter ätits upp. Därtill kommer dyrare mat, dyrare kläder och höjda priser på flertalet andra konsumtionsvaror. Vi tror inte att en höjning av barnbidraget avhjälper alla dessa problem, men en sådan kan åtminstone lindra dessa mer tydliga negativa effekter av skatteomläggningen. Fru talman! Jag yrkar därmed bifall till vänsterpartiets reservationer.

Fru talman! Vi kommer innan riksmötet är slut att fatta beslut om en reformering av vårt skattesystem, vilket innebär minskade direkta skatter och istället ökade indirekta skatter. Förslag har också lagts fram om borttagande av mjölksubventionerna. Detta medför att barnfamiljerna kommer att få ökade kostnader, och därför föreslås att barnfamiljerna kompenseras med ett kraftigt ökat barnbidrag. Barnbidraget är den viktigaste delen av samhällets stöd till barnfamiljerna, och det utgör en av de fyra hörnstenarna i den socialdemokratiska familjepolitiken. I motsats till matsubventioner eller en sänkning av matmomsen riktar sig barnbidraget direkt till barnfamiljerna. Barnbidraget kommer således att från den 1 januari 1991 höjas med 2 280 kr. eller 34 7, vilket är den största höjningen någonsin, och barnbidraget kommer, som Daniel Tarschys sade, att uppgå till 9 000 kr. per barn och år. fr.o.m. det tredje barnet utgår som tidigare ett flerbarnstillägg. Regeringen föreslår nu — och denna uppfattning delas av utskottet — att man återgår till det system för flerbarnstillägg som gällde fram till 1987. Den kraftiga sänkningen av marginalskatterna och förändringen av bostadsbidragen skulle annars innebära en omotiverat kraftig höjning av stödet till dessa familjer. Sänkningen av flerbarnsstödet kompenseras således med en höjning av bostadsbidraget, vilket medför, som bostadsutskottet också konstaterar i sitt betänkande 1989/90:BoU21, att förändringarna för en fyrabarnsfamilj innebär en liten höjning. Däremot innebär sammanvägningen av förändringarna för familjer med fem eller fler barn en icke oväsentlig förbättring. Socialministern aviserar också i propositionen att hon kommer att återkomma med ytterligare förslag till höjning av barnbidraget med 1 020 kr. per år fr.o.m. den 1 januari 1992. Den totala höjningen av barnbidraget blir då 49 90 under två år. En uppföljning av skattereformens fördelningspolitiska effekter kommer också att ske, och då får man självfallet också se om barnbidraget behöver justeras. Nivån på barnbidraget följs alltid upp under budgetarbetet och justeras om så anses erforderligt. Så sent som i januari i år skedde en höjning med 900 kr. av barnbidraget. Liksom tidigare år avvisar utskottet moderaternas krav på skatteavdrag i stället för höjning av barnbidraget. Ett skatteavdrag skulle innebära att byråkratin ökade och att förenklingar inom taxeringsarbetet skulle försvåras. Ett skatteavdrag för barn skulle också förändra inriktningen på skattereformen, vars syfte bl.a. är att de olika inkomstslagen och avdragen skall renodlas vid den förvärvskälla där de hör hemma. Men samtidigt kan vi också konstatera att moderaterna icke längre föreslår ett borttagande av barnbidraget för ettbarnsfamiljerna, vilket de tidigare har gjort i debatten, utan nu accepterar barnbidragen som ett bra stöd till barnfamiljerna. Utskottet avstyrker också vänsterpartiets återkommande krav på en indexreglering av barnbidraget. Utskottsmajoriteten anser liksom tidigare att det är bättre att det görs en förutsättningslös prövning av när och på vilket sätt stödet till barnfamiljerna skall göras. En annan av hörnpelarna i den socialdemokratiska familjepolitiken är för äldraförsäkringen, som numera utgör 52 veckor enligt inkomstbortfallsprincipen. Därutöver tillkommer 90 dagar med 60 kr. per dag. Som vi hörde i debatten om föräldraförsäkringen i går kommer en fortsatt utbyggnad av denna att ske så snart samhällsekonomin medger. Som vanligt, skulle jag vilja säga, har det väckts motioner och avgivits reservationer från de borgerliga partierna om införande av vårdnadsbidrag på 15 000 kr. per år. Folkpartiet har däremot fogat en egen reservation till betänkandet där det sägs att det i dag inte föreligger ekonomiska förutsättningar för ett införande av vårdnadsbidrag. Däremot anser de andra borgerliga partierna att dessa ekonomiska förutsättningar föreligger. Men majoriteten i utskottet avvisar införande av vårdnadsbidrag. Ett vårdnadsbidrag skulle innebära ett hot mot jämställdheten. Vårdnadsbidraget skall ju delvis finansieras genom minskade statsbidrag till barnomsorgen. Detta skulle innebära att möjligheterna för den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen skulle försämras. Problem finns tyvärr redan i dag på många orter, och de skulle förvärras. Redan när debatten om införande av vårdnadsbidrag för några år sedan var som hetast, medförde detta att utbyggnaden av barnomsorgen i flera kommuner stannade av. I dag ser vi följderna av detta. En helt utbyggd barnomsorg är den enda verkliga möjligheten till valfrihet för föräldrarna, så att de kan välja att förena föräldraskap med förvärvsarbete och samtidigt veta att barnen får en bra omsorg. Om ett vårdnadsbidrag skulle införas skulle detta också innebära att den av föräldrarna som har den lägsta inkomsten, i regel kvinnan, skulle bli den som stannade hemma. Föräldraförsäkringen däremot följer alltid inkomsten och medför en valfrihet för föräldrarna att själva avgöra vem som skall vara hemma med barnet. Fru talman! Till det här betänkandet har vi socialdemokrater fogat reservation 1. Vi anser inte att det finns tillräckliga skäl för att gå ifrån de regler som i dag gäller för att de som flyttat utomlands skall erhålla barnbidrag. Dessa regler gäller från januari 1985 och förändrades därför att man ansåg att samma regler bör gälla inom det sociala förmånssystemet. Detta underlättar tillämpningen, administrationen och de enskildas möjligheter att finna sig till rätta i systemet. När reglerna infördes var de också i linje med de skatteregler som då gällde, nämligen att skattefrihet inträdde om man var utomlands i mer än ett år. I dag gäller där en halvårsgräns. I barnbidragslagstiftningen gäller i princip samma bosättningsbegrepp som i lagen om allmän försäkring. Det görs vissa undantag från ettårsregeln, nämligen när det gäller statligt anställda, som trots att de arbetar utomlands får behålla barnbidraget. Men de beskattas också som om de bodde i Sverige. Ett annat undantag görs för svenska missionärer och präster, som har rätt att vara kyrkobokförda i Sverige under sin utlandsvistelse. För dem gäller fortfarande den gamla regeln om barnbidrag under tre år, om inte utlandsvistelsen är avsedd att vara längre. För övriga gäller ettårsregeln. Men för dem som arbetar som biståndsarbetare med volontärbidrag betalar SIDA ut ett bidrag som motsvarar barnbidraget om barn medföljer. Om man nu inför samma regler för dem som arbetar för ideell organisation i biståndsarbete som de regler som gäller för missionärer och präster, kommer det att medföra en ökad byråkrati genom att barnbidrag är en generell förmån som inte förutsätter någon ansökan hos försäkringskassan. Dessa personer är ju inte längre kyrkobokförda i Sverige. De är inte heller längre skattskyldiga. Att man då använder barnbidraget som ett extra statsbidrag till vissa grupper kan inte vara rimligt. Problem kommer troligtvis också att uppstå när avgränsningar skall göras om vilka kriterier som skall gälla för de särskilt gynnade grupperna. Självfallet måste justeringar också göras av anslaget hos SIDA. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 samt i övrigt till hemställan i utskottets betänkande i dess helhet och därmed också avslag på övriga reservationer.

Fru talman! Det har sagts i debatten från både socialdemokraternas och folkpartiets talesmän angående skatteomläggningen att den för familjerna skulle innebära både höjd standard och kraftigt, sades det, sänkta marginalskatter. Jag vill påstå att detta är en alldeles felaktig slutsats av många olika orsaker. Så säger Anita Persson att man höjer bostadsbidraget. Men det blir ju en urholkning, faktiskt en stark försämring, av flerbarnstillägget — jag återkommer till detta senare. Detta tillsammans med ett höjt bostadsbidrag har den effekten att man faktiskt ekonomiskt binder familjerna både till händer och till fötter. Detta gäller speciellt de familjer som har fler barn och där kanske inte båda föräldrar är heltidsarbetande. Då får man inte så stor del av den eventuella marginalskattesänkningen. Däremot kommer man att få betala alla de ökade kostnader som medföljer skatteomläggningen. Det är inte annat än en skatteomläggning som leder till skattehöjningar och ökade kostnader, speciellt för familjer som har fyra barn eller fler. Det är fullständigt klart att väldigt många flerbarnsfamiljer genom denna urholkning av flerbarnstillägget och det höjda bostadsbidraget ekonomiskt binds till både händer och fötter. De kan alltså inte påverka sin ekonomiska situation. Om inkomsten ökar, förlorar man bostadsbidraget. Därmed blir ju marginaleffekten alldeles enorm för familjen. Med tanke på alla dessa ökade kostnader kan man verkligen inte tala om höjd standard. Jag kan ta ett exempel från skatteutskottets hearing på ökning av hyran på en nyproducerad trerummare. Hyrorna i allmännyttan stiger med 972:50 kr. per månad från december 1989 till mars 1991. Då kan man räkna ut hur det kommer att bli. Vårt förslag till alternativ till höjt barnbidrag är en skattesänkning per barn, medan folkpartiets och socialdemokraternas förslag innebär en bidragshöjning. Med vårt förslag blir det en mycket större effekt ekonomiskt på plussidan för familjerna än vad det blir med majoritetens förslag. Detta framkommer i en tabell i vår motion i ärendet.
Fru talman! Anita Persson och jag tycks vara överens om att biståndsarbetare som är volontärer skall få pengar för sina barn upp till tre år när de är ute och arbetar. Då vill jag ställa en fråga till Anita Persson: Varför skall detta bidrag för volontärer belasta biståndsbudgeten, när bidraget för präster, statligt anställda biståndsarbetare och pastorer som arbetar inom frikyrkosamfund belastar socialhuvudtiteln? Vad är det för logik i att biståndsanslaget skall belastas för volontärgruppen? Ingrid Hemmingsson är överraskad över att skattereformen innebär kraftigt sänkta marginalskatter. Det är precis vad den gör. Skillnaden mellan moderat skattepolitik och folkpartiets är att ni talar om marginalskattesänkningar, medan vi genomför marginalskattesänkningar, och kraftiga sådana. Såvitt jag vet har moderaterna inte lyckats genomföra någon som helst marginalskattesänkning någonsin under detta århundrade. Fru talman! Ingrid Hemmingsson vidhåller att majoritetens förslag innebär en urholkning av bidragen till flerbarnsfamiljerna. Får jag då tala om hur en jämförelse utfaller mellan majoritetens förslag och moderaternas förslag. Moderaternas förslag innebär att fyrabarnsfamiljerna förlorar 6 492 kr., fembarnsfamiljerna 6 154 kr. och sexbarnsfamiljerna 11 172 kr. Det är möjligt att Ingrid Hemmingsson tycker att det är bra, för det blir mindre rundgång, men man kan inte samtidigt beskärma sig över en urholkning av stödet till flerbarnsfamiljerna.

Fru talman! Genomförandet av regeringens vallöfte om utbyggnad av föräldraförsäkringen skjuts på framtiden, på en mycket oviss framtid. Men vi står fast vid vårt förslag om vårdnadsbidrag. Nu skyller Anita Persson på att vårdnadsbidraget skulle vara orsaken till att barnomsorgen inte har byggts ut. Det är väl ändå den obotfärdiges förhinder. Jag hoppas att Anita Persson kommer ihåg alla ord då ni var så oerhört negativa till allt vad alternativ heter. Nu växer föräldrakooperativ fram, kyrkliga alternativ och många andra. Detta underlättar utbyggnaden av barnomsorgen. Men ni var emot det alldeles för många år. Hade ni sagt ja tidigare, hade vi haft en helt annan situation när det gäller barnomsorgsutbyggnaden. Frågan om vårdnadsbidrag är en rättvisefråga. Det innebär att man värderar all barnomsorg lika. Det är en jämlikhetsfråga. När man studerar barnomsorgen upptäcker man att de som har de längsta dagarna på daghem är barn t.ex. till ensamstående mödrar. För att dessa skall kunna få en kortare tid på daghem finns det bara ett alternativ, och det är att föräldrarna får möjlighet att förkorta sin arbetsdag. Där är vårdnadsbidraget en första hjälp. Föräldraförsäkringen är inte det. De flesta kommuner, inte minst de som är socialdemokratiskt styrda, räknar med att man under barnets första levnadsår inte utnyttjar barnomsorgen. En annan rättvisefråga är att präster och missionärer får barnbidrag för sina barn. Varför skall inte också assistenter som arbetar ute, vaktmästare och de som arbetar som husmödrar få barnbidrag för sina barn? Att skylla på byråkratin som hinder för att genomföra detta är en märklig motivering. Sedan talade Anita Persson om kompensation. Nu är det bara barnfamiljerna som skall kompenseras. Det här är bara början. Men det finns förmodligen många skelett i garderoberna som kommer att rassla fram efter hand. Det antyds ju att det kommer att bli en fullkomligt chockartad höjning av hyrorna till följd av den finansiering som socialdemokraterna föreslagit. Man tvingas kanske också här att göra brandkårsutryckningar för att stävja det berättigade missnöje som många säkerligen kommer att känna.

Fru talman! Barnbidraget till biståndsarbetare har varit under debatt ända sedan vi införde förändrade tidsgränser. Någonstans måste man dra gränsen, men för att biståndsarbetarna inte skulle drabbas ekonomiskt och inte få barnbidrag lade man frågan över på SIDA. Det är enkelt, och man skulle inte komma i konflikt med andra grupper som kanske också efter det beslut som riksdagen troligen kommer att fatta kan komma att ställa krav på att få barnbidrag, om man nu ändrar det för volontärerna. Dessa får samma barnbidrag som präster och missionärer, men för dessa gäller speciella regler därför att de enligt folkbokföringen får vara kyrkobokförda i Sverige även om de arbetar utomlands. Det får inte biståndsarbetare vara. Men för att dessa inte skall drabbas ekonomiskt får de alltså barnbidrag genom SIDA. Det är enkelt att administrera det hela den vägen, för SIDA har ju kontroll över dem genom att volontärbidrag utgår till dem. Daniel Tarschys har ju berört bl.a. skattereformen och dess effekter. Jag skulle bara vilja kommentera litet grand växlingen från bostadsbidrag till flerbarnsstöd. Avsikten var att försöka komma ifrån de marginaleffekter som kunde uppgå till 95 76 på grund av daghemstaxan och de höga marginalskatterna. Detta gjorde att bostadsbidrag ibland inte kunde utgå. Då lade man i stället över allt på flerbarnstillägget. Nästa år ökar bostadsbidraget rejält. För samtliga sänks också marginalskatterna rejält. I och med att barnbidraget höjs så kraftigt blir det också en höjning av flerbarnstillägget. När man ser på hur barnbidraget blir i fortsättningen kan man konstatera att det utgår med 9 000 kr. per barn och år i en eneller tvåbarnsfamilj, medan i en fyrabarnsfamilj varje barn får ett barnbidrag på 12 375 kr. I en sexbarnsfamilj får varje barn 15 750 kr. Tillsammans med höjningen av bostadsbidraget tror jag att detta kommer att innebära en bra kompensation för barnfamil

Fru talman! Kraftiga marginalskattesänkningar har vi redan tidigare välkomnat. Om man nu skall ha litet historiebeskrivning i kammaren — det är ju vanligt — kan man fråga sig vem det var som spräckte de tänkta marginalskattesänkningarna under den s.k. underbara natten. Det är väl här orsaken ligger till att vi inte tidigare har fått några marginalskattesänkningar. På denna punkt är det alltså bra, men i mitt anförande tog jag upp det förhållandet att en flerbarnsfamilj faktiskt får en sänkning av standarden. Om man sänker marginalskatterna och ökar alla andra skattekostnader, kommer en flerbarnsfamilj att få en betydligt större kostnadsökning än vad som motsvarar skattesänkningarna. I min replik tog jag upp exemplet med en nyproducerad trerumslägenhet. Kostnaden skulle stiga med drygt 972 kr. per månad. Det är ju en kostnad som verkligen är någonting att räkna med. Beträffande siffrorna vidhåller jag faktiskt att flerbarnstillägget urholkas, vilket också visas i vår motion. Av våra beräkningar där ser man också — i motsats till vad vi fick höra här i kammaren i dag — vad det är som ligger bakom siffrorna. I den tablå som jag har i min hand visas barnbidragshöjningen per barn enligt majoritetens förslag resp. skattesänkningen per barn via grundavdraget enligt vårt förslag. Här kan man se att en fembarnsfamilj enligt majoritetens förslag får en förbättring med 6 144 kr., medan förbättringen enligt vårt skattesänkningsförslag uppgår till 11 625 kr. Då har vi också bibehållit flerbarnstillägget enligt den tidigare principen. Här finns det alla möjligheter att läsa vår motion. Motionen innehåller också en beskrivning av vad beräkningarna grundar sig på. Det fick vi inte veta när Daniel Tarschys läste upp sina siffror. Jag hann tidigare inte riktigt med att kommentera Anita Perssons anförande. Hon sade att skatteavdraget enligt vårt förslag ökar byråkratin. Jag tror inte att Anita Persson här i kammaren kan visa att byråkratin skulle bli större. Det förhåller sig precis tvärtom. Det är ju orimligt att beskatta en flerbarnsfamilj så hårt att familjen för sin försörjning i stället blir beroende av ökade bidrag. Man talar ju om hur bra det skall bli när bidragen höjs, fastän alla begriper att ökar man bostadsbidragen binder man familjen till händer och fötter när det gäller ekonomin.

Fru talman! Jag tänkte inte gå upp i någon replik, eftersom jag kom in så hastigt i debatten. Men socialdemokraternas och folkpartisternas uppräkning av summor som barnfamiljerna kommer att få efter skatteomläggningen och ökningen av barnbidragen gjorde att jag kände att jag på nytt var tvungen att gå upp och tala om barnfamiljernas utgifter. I de flesta kommuner diskuterar man hur man på bästa sätt skall kunna ta ut avgifter för sina tjänster. När det kom förslag om att ta ut en fast avgift av den som söker ekonomiskt bistånd på något av våra socialkontor, undrade jag om det redan finns sådana avgifter. Vad vet jag? Vi kan inte vänta med att ge barnfamiljerna en kompensation. Jag anser att det är regeringen och folkpartiet som har ansvar för den rent otroliga turbulens som finns i dag — en utförsäljningsoch avgiftshöjningsyra av aldrig tidigare skådat slag. Jag tycker faktiskt att ni har ett moraliskt ansvar att komma med förslag till åtgärder som kan motverka den sociala nedrustningen ute i kommunerna. Kommunerna kommer inte att klara sin ekonomi utan stora nedskärningar, och detta drabbar människor med låga inkomster. När musikskolans avgifter höjs med en hundralapp och när barnteatergrupperna måste lägga ned sin verksamhet försvinner också livsvärden. När simhallen höjer sin avgift med en femma, när ridhuset höjer sin avgift med en tia och när det kostar dubbelt så mycket som förut att ta sig någonstans, ja då håller den förda ekonomiska politiken på att spåra ur för de fattiga och för barnfamiljerna.

Fru talman! Vänsterpartiet är oslagbart när det gäller att lova allt till alla. Det enda vänsterpartiet inte vet är hur samhällsekonomin skall organiseras för att frambringa allt det som vänsterpartiet vill dela ut. Om ni någon gång funderade över den saken, tror jag att ni kunde ge ett bättre bidrag till den långsiktiga levnadsstandarden i Sverige, till den offentliga sektorn i framtiden och även till vår privata konsumtion. Anita Persson hade inget riktigt bra svar på den fråga som jag ställde. Varför skall just biståndsramen belastas av barnbidragen till volontärerna, när vi anser det naturligt att alla andra, även de som arbetar i statlig tjänst i uländerna, skall få sina barnbidrag via socialpengarna? Det är inte heller så, Anita Persson, att SIDAs pengar går direkt till volontärerna, utan de går till deras arbetsgivare. Den ordningen skulle vi knappast acceptera för övriga barnfamiljer, dvs. att man inte får barnbidraget själv utan att det går till arbetsgivaren. Den ordning som vi har tillämpat för den ifrågavarande gruppen är alltså orimlig. Därför är det bra att diskrimineringen nu upphör. Jag beklagar att det sker med socialdemokraternas motstånd. Ingrid Hemmingsson frågade vem som spräckte marginalskattesänkningen under den s.k. underbara natten. Detta måtte väl vara en alltför sammandragen fråga. Under den s.k. underbara natten genomfördes en mycket kraftig marginalskattesänkning. Däremot spräckte moderaterna vid det tillfället regeringen. Det är anmärkningsvärt att vi under 1980-talet två gånger har kunnat bidra till genomförandet av en mycket stor marginalskattesänkning. Båda gångerna har ni moderater stått vid sidan om och tjoat och begärt mera, men ni har aldrig någonsin kunnat komma till skott, aldrig någonsin kunnat delta i genomförandet av en marginalskattesänkning. Ingrid Hemmingsson efterlyste också underlaget till mina siffror. Det är mycket enkelt. Jag har bara räknat ut vad moderaterna har föreslagit för fyra-, femoch sexbarnsfamiljer och vad majoriteten har föreslagit. Jämförelsen visar att det i samtliga fall blir ett bättre utfall med majoritetens förslag. Det är därför som talet om urholkning klingar falskt.

Fru talman! Den momshöjning som har föreslagits innebär en oerhörd skattehöjning. Den drabbar låginkomsttagare betydligt hårdare än höginkomsttagare, och den kommer antagligen också att utlösa kompensationskrav i löneförhandlingarna. Det är alltså en dålig finansieringsväg från fördelningspolitisk synpunkt. Skattereformen, såsom den har föreslagits, är så konstruerad att de grupper som inte kommer att få del av marginalskattesänkningarna ändå måste vara med och stå för finansieringen. Den främsta orsaken till det är att man som en av de främsta finansieringskällorna har valt just både breddad och höjd moms. Jag skulle vilja ställa en fråga till Anita Persson som jag hoppas att hon svarar på: Varför skall assistenter och vaktmästare som arbetar utomlands missgynnas i detta sammanhang? De är fortfarande kyrkobokförda i Sverige. Om deras barn får barnbidrag ökar inte byråkratin, utan det förenklar hela systemet. Vilka principer ligger bakom socialdemokraternas ställningstagande i denna fråga, när de ger barnbidrag till missionärers och prästers barn men inte till assistenters, vaktmästares och husmödrars barn, som arbetar på samma ställe? Om detta förslag går igenom i dag — vilket det förmodligen gör — kommer socialdemokraterna då att arbeta för att ändra det igen?

Fru talman! Om det här förslaget skulle gå igenom i dag är det självklart att regeringen kommer att arbeta efter riksdagens beslut — så sker alltid. Men jag anser fortfarande och intill dess att beslutet är fattat att det är ett felaktigt beslut som riksdagen står i begrepp att fatta i dag. Att bidraget går ut via SIDA, som betalar det till arbetsgivarna, beror på att man ville klara gränsdragningen när förändringen gjordes, från att barnbidraget tidigare utgick under tre år till barn som inte bodde kvar i Sverige till att det nu utgår under ett år. Jag anser att de regler som gäller i dag bör gälla även i fortsättningen. Barnbidragen, flerbarnstilläggen och bostadsbidragen höjs för att kompensera barnfamiljerna för de ökade kostnader som skattereformen kommer att medföra. Alla som betalar skatt i Sverige i dag kommer att få del av skattereformen, och de allra flesta höginkomsttagarna kommer att få betala sin skattesänkning genom minskade underskottsavdrag. Vi kanske inte skall ta en skattedebatt i dag, utan den kommer så småningom här i kammaren. Jag vill säga till Berith Eriksson att det också har konstaterats att skattereformen i sig inte medför några ökade kostnader för kommunerna, utan staten och Kommunförbundet är helt överens om att det skall gå jämnt ut. Skatteavdraget för barn medför en ökad byråkrati. Det kommer att försvåra vid taxeringen, och det blir svårt för många att använda den förenklade självdeklarationen. Om man inte betalar så mycket skatt att det täcker det skatteavdrag man skulle få göra, innebär det att pengarna i stället måste skickas. Det kommer t.ex. att beröra dessa utlandsarbetare. Eller skall de inte få göra detta skatteavdrag?
Fru talman! Även vänsterpartiet har en ekonomisk finansiering av sina förslag, Daniel Tarschys. Argumentet att vänsterpartiet bara lovar och lovar och inte vet hur ett samhälle skall skötas ekonomiskt är mycket slitet och gammalt. Vi har i alla fall inte försökt på samma sätt som folkpartiet. Jag skulle kunna replikera med den gamla visan om hur det gick när folkpartiet var med och skulle sköta samhället och om den bankrutt som de borgerliga partierna åstadkom. Jag kan naturligtvis inte i en replik redogöra för vänsterpartiets skatteförslag, men jag kan säga att det med vårt förslag till barnbidrag inte skulle behövas någon kompensation till barnfamiljerna. Om Anita Persson hade lyssnat hade hon hört att jag aldrig i något av mina inlägg har sagt att det höjda barnbidraget skulle inverka på kommunernas dåliga ekonomi. Det är ju skatteförslaget och skattestoppet som inverkar på kommunernas dåliga ekonomi. Det är det som gör att kommunerna måste kompensera sig och som leder till utgifter som blir fördyrande för barnfamiljerna.

Fru talman! Jag vill återigen understryka att vi moderater välkomnar skattesänkningen. Jag tänker i denna korta replik hålla mig till dagens problem, till precis det som jag har varit inne på tidigare men som inte någon av företrädarna för majoritetsförslaget har velat ta upp, nämligen detta att det blir en standardförsämring för flerbarnsfamiljer, då de får så mycket högre kostnader och också får betala mera skatt. Det är otillständigt av Daniel Tarschys att slänga en massa siffror omkring sig utan att tala om vilket underlag han har. Jag har åtminstone talat om vilket underlag vi har haft när vi har räknat på våra förslag om barnbidragshöjningen och skattesänkningen. Jag kan tillägga en sak som är mycket förunderlig och som verkligen talar om att flerbarnstilläggen försämras. Det är att en trebarnsfamilj får nästan ett par tusen kronor mera i total ökning än vad en fembarnsfamilj får. Därmed går jag över till Anita Persson, som vidhåller att ett skatteavdrag för barn skulle öka byråkratin. Byråkrati är precis vad som finns i dag, när familjer betalar så mycket skatt att de blir beroende av bidrag. De höjda bostadsbidragen är ingenting att skryta över, därför att det är en nödlösning. Om en familj vill öka sina inkomster uppstår de verkliga marginaleffekterna, då bostadsbidraget minskar och man inte får så stor del av skattesänkningen. Det är säkert många familjer som får en mycket positiv marginalskatteeffekt, t.ex. höginkomsttagare utan barn eller med bara något barn. Men just de som vi diskuterar i dag, dvs. flerbarnsfamiljerna, får det sämst. Det kan inte kallas för ökad byråkrati när vi moderater vill införa ett avdrag i stället för att dela ut bidrag. Jag tror att alla människor själva vill kunna besluta om sina inkomster, och då måste det vara bättre med avdrag. Det har absolut inte någon som helst inverkan på deklarationen och krånglar inte till det på något sätt. Jag tror att Anita Persson skulle kunna fråga vem som helst som är insatt i skattereglerna och få besked om hur vårt förslag skulle kunna utfalla i verkligheten. Dessutom har de flesta europeiska länder ett avdrag per barn i stället för bidrag — därigenom kan man hålla bl.a. bostadsbidragen nere.
Fru talman! När socialutskottet behandlade det här betänkandet beslöt vi att vi skulle ha med en tabell över utfallet av de olika partiernas förslag. Enligt vad som har upplysts mig framförde moderata samlingspartiet därefter synpunkten att en sådan tabell inte behövdes. Jag har tagit mig friheten att ur just denna tabell citera siffror som visar utfallet av moderata samlingspartiets förslag och av majoritetens förslag. De visar att varje grupp av barnfamiljer får mer genom majoritetens förslag än genom moderata samlingspartiets förslag. Därför är talet om urholkning missvisande. Berith Eriksson nämnde någon regering som hade fört sitt land till bankrutt. Jag kan tänka mig en rad regeringar på vilka den beskrivningen stämmer. Flertalet av de regeringar jag då kommer att tänka på är kommunistiska. Det problem Berith Eriksson har är, menar jag, att vänsterpartiet visserligen kortsiktigt kan visa upp en finansiering av sina förslag, men den kortsiktiga finansieringen beror på att vänsterpartiet förfogar över alla de resurser som har uppstått genom en framgångsrik marknadsekonomi. Om era egna idéer om samhällets organisering genomförs minskar samhällets resurser långsamt, och då minskar resurserna både för privat konsumtion och för offentlig konsumtion. Då uppstår misär för medborgarna, både när det gäller den egna konsumtionen och när det gäller de offentliga förmånerna. Därför är vänsterpartiet välfärdssamhällets dödgrävare!
Fru talman! Först några ord angående de tabeller som inte finns i betänkandet. När man skall göra sådana tabeller som från början diskuterades bör man ha ett underlag som fungerar. Från kansliets sida tyckte man också — det tror jag att Daniel Tarschys vet — att de tabellerna var svåra att göra: Man kunde inte få fram ett rättvisande underlag, och de visade därför inte de rätta effekterna. Det är helt riktigt. Därför tyckte jag inte att det var någon mening med att ha en sådan tabell. Det som vi har tagit upp i vår motion är enbart effekten av barnbidragshöjning kontra effekten av skattesänkning, som vi föreslår. Bara de två underlagen ger de effekter som jag har redovisat. Skall man sedan lägga till alla andra ökade kostnader som blir följden av skatteomläggningen blir resultatet ännu sämre. Som avslutning måste jag nog ta en liten runda kring historiebeskrivningen. Jag tycker att Daniel Tarschys gjorde en felaktig beskrivning av det som har varit. Det var en borgerlig överenskommelse om den politik som skulle föras som folkpartiet hoppade av.

Fru talman! Det skulle vara befriande om vi här i kammaren kunde föra en debatt som handlade om vårt land. Skall vi ta fram olika länder som har gjort bankrutt kan vi titta på länder där marknadskrafterna har härjat som Brasilien och andra latinamerikanska länder. Men när vi debatterar saker som barnbidragen här i Sverige kan vi, menar jag, hålla oss till vårt land.
Fru talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med Ingrid Hemmingsson om det förflutna. Det är klart att det inte var vare sig mitt eller Ingrid Hemmingssons parti som var det stora problemet när det gällde att genomföra skattereformer under den borgerliga regeringens period. Den analys vi har gjort i folkpartiet är att det när man vill genomdriva en stor skattereform är bra med en bred uppslutning. Med det receptet har vi både i början av 1980-talet och i början av 1990-talet lyckats få fram skattereformer som innebär kraftiga marginalskattesänkningar och som därigenom lägger grunden för ekonomisk utveckling och välstånd i Sverige. Vi har här i dag diskuterat de kortsiktiga effekterna av skattereformen. De är viktiga. Men ännu viktigare är de långsiktiga effekter som denna reform har. Det är de som gör att vi härigenom lägger grunden för en välfärdspolitik, för en god levnadsstandard för bl.a. barnfamiljer i vårt land. Det är därför som vi i folkpartiet sluter upp bakom skattereformen.
Fru talman! Jag tror att Daniel Tarschys och jag börjar närma oss varandra nu i slutet av debatten. En bred uppslutning har det faktiskt varit och är det kring marginalskattesänkningen — den är bra. Men det som vi diskuterar i dag är närmast att det trots detta blivit en försämring för just de familjer som har många barn. Det är många olika saker som har gjort att deras situation har försämrats.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr25 behandlas regeringens proposition nr 132 om vissa ändringar i omsorgslagstiftningen. Propositionen föreslår att det skall vara möjligt för kommuner och landsting att sinsemellan, och utan statlig inblandning, komma överens om vem som skall vara huvudansvarig för verksamhet i enlighet med omsorgslagen. De ekonomiska villkoren föreslås också kunna regleras individuellt mellan kommuner och mellan kommuner och landsting. Regeringens förslag att det skall vara möjligt för kommunerna att komma överens med landstingskommuner vad gäller ansvaret för de särskilda omsorgerna enligt omsorgslagens 4§ är positivt. Samma gäller möjligheterna för entreprenad samt finansieringsöverenskommelserna. Det kommer att innebära att lösningarna skiftar från landsting till landsting, vilket kommer att vara till fördel för dem som omfattas av omsorgslagens verksamhet. Propositionen föreslår också att vårdhemmen för bl.a. psykiskt utvecklingsstörda nu slutligen läggs ned. För många psykiskt utvecklingsstörda har utflyttningen i eget boende inneburit något mycket positivt och möjlighet till personlighetsutveckling. Men för andra har det betytt en ytterligare markering av den isolering som sägs vara skälet till att vårdhemmen skall läggas ned. I stället för att bo på ett vårdhem, omgivna av patienter och personal, är många nu tvingade att tillbringa sina dagar helt ensamma i en egen lägenhet. Tristessen och ensamheten bryts bara av besöket av hemtjänsten och sparsamma besök på ett dagcenter. Frågan är om detta är mer människovärdigt än boende på ett vårdhem. Vi tror inte det. Inte minst skulle en nedläggning av vårdhemmen drabba de människor som tillbringat kanske 30 eller 40 år av sina liv på dessa särskilda hem. Dessa människor kommer inte att klara den genomgripande omställning som ett eget boende innebär. Det är också främst för denna grupp som vårdhemmen måste få finnas kvar. Det kommer alltid att finnas behov av vårdhem. Avskaffas de helt, kommer de endast att ”återuppstå” i form av gruppboende med utrustning och bemanning för en så hög vårdnivå att de i praktiken blir vårdhem, men under en annan och ny benämning. Det skall också noteras att många som i dag bor på vårdhem och deras anhöriga inte alls anser att vårdhemmen är en så dålig vårdform som propositionen vill framställa den som. Detta är viktigt att komma ihåg och också ta stor hänsyn till. Det är heller aldrig speciellt bra att gå från ytterlighet till ytterlighet. Ett tydligt exempel på detta visar erfarenheter från avvecklingen av vårdhemmen för barn. När avveckling sker finns här inga alternativ till vårdhemmen. 9” Det viktiga är att varje enskild individ garanteras den omsorg som just han eller hon behöver och önskar. Det är därför viktigt att vårdhemmen finns kvar som ett komplement till eget boende och gruppboende. Bestämmelsen att nyintagning i vårdhem för vuxna endast får ske om det finns synnerliga skäl är för restriktiv. Vi moderater förordar i stället att intagning skall få ske om särskilda skäl föreligger. Vi avvisar också den föreslagna lagändringen om kravet på en kommunal avvecklingsplan för vårdremmen i de fall kommunen har övertagit uppgiften att tillhandahålla omsorger vid vårdhem. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr2 till betänkande SoU2S5, som rör de ekonomiska konsekvenserna av propositionen Vissa ändringar i omsorgslagstiftningen m.m. En kommun som efter medgivande av regeringen har tagit över uppgifter enligt omsorgslagen eller uppgifter att anordna särskola har rätt att erbjuda landstingskommunen eller annan kommun att köpa sådana tjänster. Statsrådet själv skriver i propositionen att den ekonomiska lösningen, bidrag eller skatteväxling, som landsting och kommuner kommer överens om vid en kommunalisering av omsorgen eller särskolan kan påverka de statliga åtagandena inom skatteutjämningssystemet. Statsrådet säger alltså att det kan komma att påverka de statliga åtagandena inom skatteutjämningssystemet. Jag förutsätter att detta beaktas i annat sammanhang senare, fortsätter statsrådet. Jag anser att man skjuter ett tänkbart ekonomiskt problem framför sig fastän vi fattar beslut här i kammaren här i dag. Finansieringen som i propositionen är en förutsättning för hela entreprenadtanken kan alltså bli ett statligt problem, som statsrådet hoppas skall lösa sig på något sätt längre fram. Vi kommer troligen att behöva friska pengar till omsorgen längre fram. Man måste nämligen se över och utvidga omsorgslagens personkrets så att även rörelsehindrade, flerhandikappade kan omfattas av den. Dessutom kommer vi att få allt fler flerhandikappade som behöver rehabiliteras. Det kräver dels en hög personalkompetens för att det skall vara möjligt att uppnå ett gott resultat, dels lokaler. Det finns redan i dag omsorgsverksamheter på entreprenad som fungerar väl, men detta anses vara för dyrt. Man har därför på vissa ställen försökt minska kostnaderna genom att låta den medicinska verksamheten gå tillbaka till landstinget. Det har inneburit att vården delas upp på nytt och att den helhetssyn man tidigare hade lyckats få nu har försvårats. Landstingens och kommunernas ekonomi kan få svårt att klara av den nödvändiga utvidgningen på detta område. Som en ytterligare svårighet för ekonomerna kommer det kommunala skattestoppet. Det är tänkt att ändringarna i omsorgslagstiftningen skall gälla redan från den 1 juli 1990, och av den anledningen bör riksdagen hos regeringen begära en redovisning för hur reformen slutgiltigt skall finansieras. Som jag tidigare sade yrkar jag bifall till reservation nr2 till betänkandet.

Fru talman! I detta betänkande behandlas regeringens förslag om vissa ändringar i lagen om särskild omsorg om psykiskt utvecklingsstörda, omsorgslagen och skollagen, liksom kommunernas möjlighet att överta ansvaret för vårdhem samt de motioner som har väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrker propositionens förslag i sin helhet och avstyrker samtliga motionsyrkanden. Två reservationer har bifogats betänkandet, en från moderaterna och en från miljöpartiet. Huvudmännen för omsorgsverksamheten är landstingen och de landstingsfria kommunerna. För att underlätta en övergång av omsorgsverksamheten från landstingskommunerna till kommunerna infördes 1985 en bestämmelse i omsorgslagen som gav landstingen möjligheter att till en kommun i landstinget överlåta uppgifter enligt omsorgslagen. Men förutsättningen var att man var överens om överflyttningen av verksamheten liksom att regeringen gett sitt medgivande. I skollagen finns motsvarande bestämmelse. Utvecklingen går nu mot att allt fler kommuner tar över uppgifter inom omsorgsverksamheten. Syftet med det förslag vi nu behandlar är att ge ett lagstöd för genomförandet av kommunalekonomiska regleringar i samband med överlåtelser av uppgifter av särskild omsorg och anordnande av särskola. Förslaget innebär en utvidgning av såväl kommunernas som landstingens formella kompetensområde. Kommunerna får lämna bidrag till andra kommuner inom samma landstingsområde för att utjämna kostnaderna kommunerna emellan liksom landstingskommunerna får lämna bidrag till kommuner inom landstingskommunerna. En kommun som övertagit uppgifter enligt omsorgslagen och skollagen får rätt att erbjuda landstingskommun eller annan kommun att köpa tjänster. Dessa bestämmelser kommer att regleras i de båda lagarna, dvs. skollagen och omsorgslagen. Jag tänker inte nu gå närmare in på förslaget till förändringar, utan jag vill i övrigt hänvisa till betänkandet där man får en god överblick över förslaget i sin helhet. I detta betänkande behandlas även frågan om vårdhemmens kommunalisering. I dag pågår i samtliga landsting en avveckling av vårdhemmen, men den sker i varierande takt. Fortfarande bor 6 000 personer kvar på vårdhemmen, främst vuxna utvecklingsstörda. I införandelagen föreskrivs att landstingen skall planera för en avveckling. Nyintagning av barn och ungdom får inte ske. Däremot får nyintagning av vuxna ske om det föreligger synnerliga skäl. Genom att en särskild bestämmelse införs i införandelagen får kommunerna rätten att överta ansvaret för ett vårdhem. Vid ett övertagande övertar kommunen också ansvaret för avvecklingen och skall till socialstyrelsen redovisa en plan för avvecklingen. Målet om en avveckling till förmån för gruppbostäder eller andra särskilda omsorger får inte fördröjas i och med ett övertagande. När det gäller vårdhem för vuxna utvecklingsstörda har moderaterna en annan uppfattning än utskottsmajoriteten, och de har med anledning härav reserverat sig. Moderaternas representant Sten Svensson har här i sitt anförande klargjort motiveringen till deras ställningstagande. Utskottet har tidigare behandlat en liknande motion från moderaterna och avstyrkt motionsyrkandet. Utskottsmajoriteten har inte ändrat sin tidigare uppfattning. Fru talman! Målet för omsorgsverksamheten är normalisering och integrering. Ett viktigt led i denna målsättning är att ersätta vårdhem med mindre, hemliknande boendeformer. Såväl forskning som erfarenheter visar på betydande nackdelar med att bo på vårdhem, och detta gäller särskilt de större vårdhemmen. Både den yttre och den inre miljön skiljer sig väsentligt från ett normalt boende. Möjligheterna att själv bestämma över sin tillvaro begränsas på olika sätt. I sin motion säger moderaterna bl.a. att det alltid kommer att finnas behov av vårdhem och att sådana kommer att återuppstå i form av gruppboende med samma utrustning och bemanning som vårdhem. Moderaterna menar därför att vårdhemmen skall vara kvar som ett komplement. Målet med avvecklingen av vårdhem har inget att göra med bemanning eller den tekniska utrustningen för den enskildes behov. Målet är att höja livskvaliteten för den som berörs. Här har både den yttre och inre miljön stor betydelse. Att bryta isoleringen är också av stor betydelse. Men en helhetssyn på behoven är utgångspunkten för den som har behov av samhällets stöd. Det innebär att stödet planeras och utges utifrån utgångspunkten att den enskildes hela tillvaro skall fungera och att de personliga önskemålen och integriteten respekteras. Detta gäller även för de personer som har särskilda svårigheter att utöva inflytande. Det gäller bl.a. personer med svår utvecklingsstörning som i dag vistas på vårdhem. De får inte uteslutas från möjligheten till inflytande eller bli betraktade som att handikappet är deras enda egenskap. Kunskaper och erfarenheter från senare år har visat att bl.a. förändringar av boendemiljön haft stor betydelse även för vuxna som bott på vårdhem under många år. Samspelet med en kunnig, lyhörd och respektfull omgivning har gjort det möjligt för många svårt utvecklingsstörda att förmedla sina önskemål och känslor, och därmed har livskvaliteten förbättrats även för dem. Moderaterna tar även fram de problem som uppstått för den enskilde när han flyttat från ett vårdhem till en egen lägenhet. Att det förekommit problem i en del fall skall inte förnekas. Men utflyttningen från vårdhemmen har nu pågått under många år. Jag förutsätter att man under den tidsperioden lärt sig av tidigare erfarenheter av utflyttning till en annan boendeform. Förändringar till andra boendeformer måste också följas upp ansvarsfullt. Dessutom skall det göras en personlig planering där den enskildes önskningar skall vara vägledande och avgörande för boendealternativet. Utskottsmajoriteten framhåller att en avveckling av vårdhem måste ske planerat och systematiskt liksom att andra boendeformer måste byggas ut i ' tillräcklig utsträckning. Avvecklingen får inte ske snabbare än att det finns andra vårdoch boendeformer tillgängliga. Miljöpartiet tar i sin reservation upp att det råder oklarhet i förslaget när det gäller finansieringen av reformen. Som jag sade i inledningen av mitt anförande så syftar ändringarna till att ge ett lagligt stöd till de ekonomiska = Prot. 1989/90:132 regleringar som följer vid en överlåtelse av en verksamhet. Systemet utgår 31 maj 1990 också från att båda parter är överens vid en förändring. Man skall komma överens om den bästa modellen för de landsting det gäller. Här finns ju olik Vissa ändringar i heter över landet. omsorgslagstiftningen m.m. De ekonomiska lösningar som landstingen och kommunerna kommer överens om vid en kommunalisering kan enligt propositionen påverka de statliga åtagandena inom skatteutjämningssystemet. En skatteväxling inom ett län påverkar automatiskt den ekonomiska relationen mellan staten och kommunkollektivet, dvs. landstinget och de kommuner som ingår i länet. Detta har alltså att göra med den tekniska konstruktion som gäller vid skatteutjämningssystemets uppläggning.
Fru talman! Tycker inte Ingegerd Anderlund att det hade varit bra om statsrådet i propositionen hade förklarat vad han menar med att kommunaliseringen av omsorgen och särskolan kan påverka de statliga åtagandena inom skatteutjämningssystemet? Vilka pengar är det han avser? Har Ingegerd Anderlund kommit underfund med detta?
Det har inget med själva reformens finansiering att göra, utan gäller den tekniska konstruktionen av transfereringarna. Det motverkar således inte strävandena att överföra omsorgsuppgifter från landstingen till kommunerna. Fru talman! Med det anförda yrkar jag härmed avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag vill klargöra för Ingegerd Anderlund, att om man skall avveckla en vårdform, måste man verkligen vara förvissad om att det finns alternativa vårdformer som kan erbjudas i stället. Vi har ingen garanti för att den situationen är uppnådd. Det visar bl.a. det exempel på området vård av barn som jag anförde tidigare här i kammaren. Föräldrar tvingas vårda sina svårt handikappade barn när institutionerna försvinner. När det inte längre finns någon efterfrågan på denna typ av vårdhem kan man fullfölja en avveckling. Men den situationen råder inte i dag. Vi måste därför se till att det finns ett så varierat utbud att valfriheten kan upprätthållas fullt ut.
Fru talman! Sten Svensson talade om avvecklingen av vårdhem och sade att det inte fanns några alternativ. Vid en avveckling av ett vårdhem förutsätter man att landstinget i sin planering samverkar med kommunen. Under några år var jag ledamot i en omsorgsstyrelse. Den erfarenhet jag har är att det där pågick en mycket stor förändring i omsorgsverksamheten. Man gjorde mycket noggranna planeringar över varje person som skulle flytta ut till en annan boendeform. Jag har faktiskt inget exempel på att man har avvecklat ett vårdhem utan att det har funnits någon annan form av alternativ.
Fru talman! Jag kan hänvisa till de artiklar som har förekommit i massmedia under den senaste tiden där man just belyser den här situationen. Min poäng är emellertid att så länge det finns ett behov av och en efterfrågan på en vårdform skall vi tillhandahålla den. När behovet inte längre kvarstår, kan vi fullfölja avvecklingen fullt ut. Man måste skapa garantier för att man kan uppfylla de önskemål som kommer till uttryck från de enskilda individerna. Det är detta vi skall omsätta i politisk handling. Det är den övergripande principen, inte några detaljerade föreskrifter i några politiska planer.
Fru talman! Utskottsmajoriteten uttrycker också i sin framställning att man noga skall beakta att det finns andra boendealternativ när en avveckling av vårdhem sker.
Fru talman! Visst har jag noterat att utskottsmajoriteten uttrycker en from förhoppning med den innebörden. Men vi moderater vill gå ett steg längre. Vi vill förvissa oss om att det fungerar praktiskt i verkligheten innan vi tar det steg som majoriteten nu vill göra.
Fru talman! På något sätt tycker jag Sten Svensson misstänkliggör de politiker som i kommuner och landsting planerar övergången till andra boendeformer. Jag är övertygad om att de känner lika stort ansvar som vi rikspolitiker och ser till att planeringen av utflyttningen till andra boendeformer sker på ett riktigt sätt och med stor hänsyn till dem som skall flytta ut.
Fru talman! Skillnaden i synsätt ligger i att vi i första hand vill lyssna på de önskemål som kommer till uttryck från allmänheten och handla därefter.

Fru talman! Dopning är förmodligen det största hotet mot den moderna idrotten. Det är därför av största vikt att alla åtgärder vidtas för att komma till rätta med detta utomordentligt stora problem. Internationella olympiska kommittén, IOC, fastställde år 1986 en definition som därefter har blivit allmänt vedertagen. Enligt denna framgår det att ”dopning är användandet av substanser tillhörande de olika grupperna av förbjudna medel, men också användandet av illegala metoder, som t.ex. bloddopning”. Till detta finns också fogat en av IOC framtagen lista över substanser som är att betrakta som dopningsmedel. Listan har senast reviderats i april 1989, då bl.a. tillväxthormon tillfördes listan över de förbjudna substanserna. Problemet har sålunda i olika sammanhang diskuterats på högsta internationella nivå. Och detta är förmodligen en nödvändighet om frågan på sikt skall kunna lösas. Inom Europarådet har arbetet lett fram till en konvention mot dopning. En viktig del utgörs av konventionens artikel nr 7 som rör staternas samarbete med idrottsorganisationerna. Detta är en andra förutsättning som måste uppfyllas för att nå ett positivt resultat. Det är denna Europarådskonvention som nu har lagts på riksdagens bord. Socialutskottet har inga erinringar mot konventionen. Inte heller kan vi se att det behövs några lagändringar för att Sverige skall kunna ansluta sig till den. Konventionens syfte är att minska, och på sikt helt avskaffa, dopning inom idrotten. Inom ramen för denna konvention åtar sig de resp. staterna att inom ramen för de konstitutionella befogenheterna som varje land har verka för detta. Det är utomordentligt positivt och definitivt ett steg i rätt riktning. Det är också viktigt att understryka att ett undertecknande av konventionen från svensk sida är ett positivt steg, men ändå bara ett första steg. I en motion har vi moderater utvecklat vad staten därutöver borde kunna göra. Det innebär åtgärder i åtminstone två avseenden. Dels bör, som vi ser det, stöd lämnas till kontrollverksamhet och sådan forskning som syftar till metoder för att avslöja dopning. Dels menar vi också att narkotikaliknande preparat som används för dopning bör betraktas som narkotika när det gäller t.ex. reglering av införsel, försäljning och användning. Det bör också kunna övervägas att sådana preparat, som inte naturligen är att hänföra till narkotiska preparat, ändå bör kunna jämställas med sådana om de används för dopning. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till den moderata reservationen nr 2 som är fogad till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! I SoU30 behandlas Europarådets konvention om dopning. Jag yrkar bifall till reservation 3 där man hos regeringen begär en utredning om sambandet mellan dopning och idrottens villkor, dess funktion för folkhälsan samt elitidrottens effekter. Gösta Lyngå från miljöpartiet kommer att tala mer om vår motion So56.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

Herr talman! Det är glädjande att vi enhälligt har antagit konventionen. Vi tror att den kommer att få en bra verkan i framtiden inte minst för att konventionen kommer att arbeta för att avskaffa de s.k. dopningsmedlen. Det har även fogats en del reservationer till betänkandet på grund av motioner som har behandlats, bl.a. det som Per Stenmarck just redovisade. Vi är ganska överens i utskottet tack vare att regeringen har sagt att man är beredd att komma med förslag till lagstiftningsåtgärder i frågan och att tala om vilka medel som skall ingå. Man har sagt att detta förslag skall komma senare under året. Det har också anslagits en hel del pengar, inte minst till det s.k. dopningslaboratoriet i Huddinge. När det gäller reservationen från miljöpartiet om en utredning om idrottens villkor, menar vi att riksidrottsförbundet gör en hel del arbete. Det ligger ett stort ansvar på dem. De är experter i frågan. Ni borde därför vara tillfredsställda med de människor som verkligen kan handskas med frågan. Jag skall inte förlänga debatten, utan jag yrkar bifall till hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag tror att vi är överens i frågan, och det tycker jag vi skall vara utomordentligt glada för med tanke på de stora problem som dopning onekligen ställer till med. Det är en förutsättning för att vi över huvud taget skall komma till rätta med problemen. Som Rinaldo Karlsson nämner framgår det av utskottsbetänkandet att en proposition i ämnet har, som man uttrycker det, aviserats under det innevarande året. Jag vill rikta en fråga till Rinaldo Karlsson som utskottets och socialdemokraternas talesman i den här frågan: När kommer propositionen att föreläggas riksdagen? Kan vi vara övertygade om att den verkligen kommer att läggas fram under det innevarande året?

Herr talman! Problemet med dopning är betydligt större än vad socialutskottet inser. Det är också större än vad Europarådet tycks ha förstått. Man förutsätter att man kan minska och slutligen avskaffa dopning och de metoder som tillämpas. Man förutsätter att det går att avskaffa dopning med disciplinära åtgärder och kontrollåtgärder. Det är vad som finns. Europarådet förstår tydligen inte vad dopning beror på. Socialutskottet har faktiskt chansen att komma längre än vad Europarådet har kommit här. Socialutskottet kan ställa sig bakom miljöpartiets motion och reservation att verkligen gå till djupet i frågan. Vi ser att dopning är bara en av flera effekter av en alltför hög hets inom dagens elitidrott. Man pressar människor att pressa sina kroppar utöver vad de normalt sett skulle förmå. Det kan orsaka dopning, och det kan orsaka att man får sönderslitna ryggar, ihjälslagna boxare osv. Det är inte bara olyckor, utan det är i en situation när hetsen inom elitidrotten är alldeles för hög. Låt oss betrakta dopning som ett symptom på något som ligger betydligt — Prot. 1989/90:132 djupare och som man borde gå på djupet med. Det är något som socialut 31 maj 1990 skottet verkligen skall ta hand om. Jag tycker att det var beklagligt att man Godkännande av hänvisar till riksidrottsförbundet. Det är klart att riksidrottsförbundets kund skap skall tas med här. Deras kunskaper om breddidrotten och elitidrotten Europ arådets kon skall tas med. Man skall undersöka vad det är som är värdefullt med tävlan Vennon om dopning det, vad det är som går för långt och vad som går att åtgärda. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation som verkligen föreslår en utredning av dessa problem.

Herr talman! När någon avlider utan att efterlämna bröstarvinge eller testamente tillfaller kvarlåtenskapen sedan gammalt kronan. Detta är en sedvänja som sträcker sig långt tillbaka till medeltiden. År 1928 beslutades att det skulle inrättas något som skulle kallas allmänna arvsfonden, som skulle förvalta denna egendom och se till att den kom vissa välgörande ändamål till godo. I lagen om allmänna arvsfonden finns noga reglerat vilka syften som dessa resurser skall tjäna. Då och då har riksdagen prövat förslag om ändring av syftena, och några sådana förändringar har genomförts. Riksdagen har också uppmärksammat att regeringen är ganska fri i sin tolkning av de regler som gäller för allmänna arvsfonden. Vi har från tid till annan noterat att pengarna används till andra syften än dem som föreskrivs i lagen. Det står t.ex. i lagen att anslag inte får ges för uppgifter som åligger kommunerna. I själva verket går väldigt mycket pengar från arvsfonden till kommunerna. Det sägs då från regeringens sida att pengarna inte går till den reguljära verksamheten, utan till försöksverksamhet, utvecklingsarbete o.d. Det åligger t.ex. kommunerna att bedriva barnomsorg och äldreomsorg, men ändå ges det stora summor till projekt inom barnomsorg och äldreomsorg. Detta tror jag är att tumma en aning på de regler som riksdagen har lagt fast. Det har också förekommit en diskussion om huruvida det finns en partiskhet i regeringens bedömningar av ansökningar från olika håll. Min personliga uppfattning, detsamma säger för övrigt utskottet, är att det inte går att bekräfta eller vederlägga sådana påståenden utan att det tas fram ett bättre underlag. Reservanterna i utskottet begär nu att man skall se över formen för prövning av frågan av arvsfondsmedlens användning. Vi menar att det mot den bakgrund som jag har beskrivit vore bättre om en opartisk nämnd hade i uppdrag att förvalta dessa medel och bevilja anslag. Jag tror att det vore klokt om man införde en sådan ordning. Utskottet i sin helhet är enigt om att en översyn vore lämpligt. Jag tycker att det är ett glädjande framsteg att vi har nått den enigheten inom utskottet. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 2 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill i likhet med socialutskottets ordförande påpeka att det i ärvdabalken står: ”Ej må understöd lämnas för åtgärd, vars bekostande åligger stat eller kommun.” För budgetåret 1988/89 har en lång rad kommuner, landsting, statliga institutioner och myndigheter erhållit medel ur fonden. Det förhåller sig så att åtskilliga instanser — trots ärvdabalkens tydliga bestämmelser — varje år söker och erhåller medel ur fonden. Vi ser det som ytterst allvarligt att regeringen har åsidosatt den lag som reglerar användningen av fondens medel. Det innebär dessutom att t.ex. de fristående handikapporganisationerna får än svårare att klara sig utan direkta statliga bidrag över statsbudgeten. De får svårare att erhålla medel ur arvsfonden då de konkurrerar med t.ex. stora landsting och myndigheter! Det är mot denna bakgrund viktigt att en översyn av tolkningen av ärvdabalken görs. Barnoch ungdomsdelegationen har, på regeringens uppdrag, i uppgift att fördela medel från allmänna arvsfonden till olika utvecklingsprojekt och liknande till gagn för unga. Under 1988/89 har delegationen bifallit nära 400 ansökningar och avslagit nära 600. Totalt har drygt 28 milj.kr. fördelats. I regeringens skrivelse finns en förteckning över de organisationer som erhållit medel. Andelen organisationer knutna till den socialdemokratiska rörelsen, som återfinns bland dessa beviljade ansökningar, är slående. Av de 490 000 kr. som fördelats till de politiska ungdomsorganisationerna svarar SSU för hela 263 000 kr., vilket är mer än hälften. Unga Örnar — en annan organisation tillhörande den socialdemokratiska familjen — klassificeras under ”övriga organisationer” tillsammans med t.ex. Röda korset, Non Fighting Generation och minst ett hundratal andra organisationer över hela landet. Trots att denna kategori är den i särklass största i vad gäller antalet organisationer svarar Unga Örnar för nära 20 90 av de bifallna ansökningarna. Socialutskottet erinrar om att enligt lagen om allmänna arvsfonden skall stöd ur arvsfonden inte beviljas för åtgärder som det åligger stat eller kommun att bekosta. Utskottet betonar att arvsfondens medel huvudsakligen skall användas för stöd till frivilliga och ideella organisationer. Därför har socialutskottet enhälligt tillstyrkt våra motionsyrkanden, som går ut på att en översyn skall göras av arvsfondens ändamålsbestämmelse. Socialutskottet föreslår således att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen med denna innebörd. Regeringens skrivelse har, som jag inledningsvis påvisade, bekräftat att fördelningen av medlen inte sker på ett objektivt sätt. Detta kan självfallet inte accepteras. Allmänna arvsfonden skall vara just allmän, och det är viktigt att den också uppfattas som sådan. Ansvaret för fördelningen av medel från allmänna arvsfonden måste därför flyttas från regeringen resp. barnoch ungdomsdelegationen. Vi reservanter anser att det skulle innebära stora fördelar om beslutanderätten rörande arvsfondsmedlen fördes över till en särskild nämnd med parlamentarisk förankring. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Jag ber att få instämma i det mesta som Daniel Tarschys har sagt här tidigare. Av betänkandet framgår att socialutskottet de senaste åren har granskat regeringens hantering av allmänna arvsfondens medel, gjort vissa påpekan den och kommit med viss kritik som regeringen har efterkommit. Regeringen har bl.a. lämnat den detaljerade skrivelse till riksdagen som vi har tagit del av. Jag tror att det ligger i sakens natur att allmänheten måste ha ett stort förtroende just för hur man hanterar avlidna personers medel. Det är till skada om det uppkommer misstankar om någon typ av partiskhet i hanteringen. En av fördelarna med denna redovisning är att man i detalj har kunnat granska hur ärendena har hanterats. Jag tycker för min del inte att man kan säga att någon klar partiskhet har förekommit, men otvivelaktigt medger nog reglerna, eller har medgett, att regeringen har kunnat tänja på ändamålsparagrafen. Socialutskottet har genom åren försökt bromsa den tendensen. Enligt vår uppfattning bör befintliga regler följas noggrant i den här typen av ärenden tills annat har beslutats. Socialutskottet föreslår nu en översyn av hur medlen skall fördelas. Vi i centern tycker att det är ett riktigt ställningstagande, varför vi biträder det. Men vi undrar samtidigt om det inte vore befogat att i samband med denna översyn undersöka om inte medel kan återföras till den avlidnes hemkommun, dvs. den kommun där han eller hon var bokförd vid dödstillfället. I enskilda fall, som jag tar del av, kan det röra sig om flera miljoner kronor som förs till en fond på central nivå. Det kan ifrågasättas — och det gör många som praktiskt hanterar sådana här frågor — om det är den idealiska modellen. Jag tycker det ligger väl i linje med direktiven för denna översyn att låta också denna undersökning ingå. Det har vi framfört både i enskilda motioner och i kommittémotioner. Kommunstyrelsen bör vara väl skickad att fatta beslut om delar av fördelningen av medel från allmänna arvsfonden. Den fattar bevisligen beslut om både större och svårare ärenden. Man kan oavsett beslutsnivå också tänka sig att fördelningen av medel sker till samma ändamål som i dag eller till ändamål som blir aktuella efter översynen.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

Herr talman! Flera talare har sagt att socialutskottet och riksdagen i ett antal omgångar har diskuterat arvsfonden, och det har vi gjort ur två aspekter. Den första aspekten gäller om regeringen följer ändamålsparagrafen och ger pengar ur arvsfonden till ungdomar, barn och handikappade. Den andra aspekten gäller beslutsformerna. Skall regeringen såsom i dag fatta besluten, eller skall den överlåta dem på någon annan? Vi har enats om ett tillkännagivande till regeringen om en översyn av ändamålsparagrafen bör ske. Förhoppningsvis kan den översynen leda till förändringar som gör att vi i fortsättningen kan umgås med samma verklighetsbild, dvs. ha vetskap om ändamålsparagrafen följs eller inte. Konstitutionsutskottet har granskat regeringens handläggning och bara funnit skäl till en enda anmärkning. Man ansåg att det var fel att regeringen beslöt överlämna 10 milj.kr. till socialstyrelsen innan riksdagen antog äldrepropositionen i december 1988. Jag anser att vi i socialutskottet behandlade regeringens skrivelse grundligare än vad konstitutionsutskottet gjorde. Vi har fått ett fylligt underlag från regeringen, men trots det har utskottet gjort bedömningen att det inte är möjligt att klart se om ändamålsparagrafen till fullo följs. Problem uppstår, som Daniel Tarschys sade, när pengar går till stat och kommun för vidarebefordran till barn och handikappade. Det uppkommer diskussioner om detta strider mot ändamålsparagrafen eller inte. Det är också mot den bakgrunden som vi begär en översyn och hoppas att regeringen skall återkomma i frågan. Jag vill också erinra om att riksdagens revisorer fullföljer sin revision både inom socialdepartementet och vad gäller barnoch ungdomsdelegationen i civildepartementet. Herr talman! Utan att gå in i någon större polemik med moderaterna vill jag säga att de har varit mycket duktiga när de kan påstå att regeringen inte följer ändamålsparagrafen. Det är mer än vad både konstitutionsutskottet och socialutskottet har lyckats komma fram till. Möjligtvis har moderaterna en egen kristallkula eller tillgång till en gammal klok gumma som har hjälpt dem att komma fram till påståendet att regeringen bryter mot ändamålsparagrafen. Jag tycker i stället att man bör hylla principen att utgå från handlingar och fakta samt med hjälp av dessa komma fram till vad som är rätt resp. fel. En ännu större kristallkula tycker jag att Sten Svensson tog med sig upp i talarstolen i dag när han påstod att regeringen hade varit partisk och ”gett bidrag” till den socialdemokratiska familjen. Det har varken konstitutionsutskottet eller ens moderaterna i socialutskottet påstått när de har avstyrkt andra att-satsen i Göthe Knutsons motion. Det viktiga är trots allt att vi får till stånd en utredning, och på den punkten är vi överens. Den andra aspekten gäller utdelning av arvsfondsmedel. Här förordar de borgerliga partierna en helt ny beslutsordning. En särskild nämnd med parlamentarisk förankring skall i fortsättningen ha beslutsansvaret i stället för regeringen. Det föreligger en ganska tunn reservation på den punkten. Det går inte att utläsa hur den här organisationen substantiellt skall se ut. Det framgår inte heller hur den skall finansiseras. Det är alltså ett mycket vagt alternativ. Det märkliga tycker jag är att de borgerliga partierna vill införa en helt ny statlig nämnd i Sverige år 1990. Alla tal som jag har hört från moderaterna de senaste åren har gått ut på att vi skall göra kraftiga ingreppi den offentliga sektorn. Vart och vartannat anförande som hålls av moderater går ju ut på att vi skall skära i den offentliga sektorn. Men plötsligt går man arm i arm med folkpartiet och centern och vill införa en ny statlig nämnd. Jag vill inte ironisera över förslaget men kommer i sammanhanget att tänka på Strindberg. Den nämnd som skall införas får antagligen namn om sig att den skall utbetala bidrag till barn och ungdom samt handikappade från allmänna arvsfonden. Jag frågade min bänkkamrat om han hade lust att devalvera sig från riksdagsuppdraget för att i stället ta på sig byråassistentens uppgifter och sätta sig ned och utdela mindre penningsummor till frisksportarföreningar och ungdomsorganisationer i landet. Han var inte särskilt angelägen om att arbeta på det sättet. Jag vet att Daniel Tarschys och många andra för en seriös debatt om att riksdagen inte bör vada i detaljer utan fatta beslut i viktiga frågor. Framför allt är det angeläget med en revision så att vi ser om de beslut som fattas kommer medborgarna till godo. Men här framlägger moderaterna ett förslag som går helt emot den förändring av riksdagens och regeringens arbete som vi är på väg att föra i hamn. Majoriteten i socialutskottet förordar i stället att regeringen överväger möjligheterna att delegera detaljärenden. Det ligger för övrigt i linje med vad regeringen vill. Man skall koncentrera sig på viktiga saker och delegera detaljärenden. Det tycker vi är den riktiga vägen att gå. Herr talman! Centerpartiet har gått på en egen linje i frågan om beslutsordningen för arvsfonden. Om jag har förstått det hela rätt går den första reservationen ut på att man skall ta reda på var i Sverige de dödsbon vilkas kvarlåtenskap går till allmänna arvsfonden finns. Därefter skall en del av medlen ges till de kommuner varifrån pengarna kommer. Såvitt jag förstår skall det finnas en central fond i Stockholm och så småningom 284 mindre fonder. Därutöver måste det väl finnas några byråkrater som försöker se till att en del av pengarna som kommer till allmänna arvsfonden går tillbaka till rätta kommuner.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

Herr talman! Underlaget för min kritik har ju regeringen själv tillhandahållit. Vad vi gjorde när vi skrev vår motion var beräkningar på de faktiska beslut som redovisas i regeringens egen skrivelse. Vi har gjort en sammanställning och räknat ut förhållningstal till olika intressenter. På denna grundval bygger vi vår kritik, alltså på de faktiska omständigheterna och de beslut som regeringen bär ansvar för. När vi sedan föreslår ett nytt organ innebär detta ju i sig en delegering till ett parlamentariskt förankrat organ till vilket riksdagspartierna kan nominera ledamöter. Det handlar ju om uppgifter som ändå skall utföras. Detta kan också ligga i linje med vad Bo Holmberg själv talade om nyss, nämligen en delegering för detta ändamål av arbetsuppgifter från regeringen till en särskild nämnd. Vad vi har velat garantera i detta sammanhang är parlamentarisk insyn i arbetet mot bakgrund av hur verksamheten hittills har skötts.
Herr talman! Det är en mycket grannlaga uppgift att fördela de här pengarna, eftersom det handlar om många döda människors tillgångar. Därför är det angeläget att det finns ett starkt förtroende för detta organ och för dess opartiskhet, oväld och objektivitet i bedömningarna. Jag har inte framfört några beskyllningar mot regeringen, men jag har sagt att det ändå finns en rad exempel på att regeringen har gjort en mycket fri tolkning av lagen. Jag menar därför att det vore en fördel om vi kunde höja förtroendet för den här verksamheten genom att överföra den till ett opartiskt organ. Mot detta framför Bo Holmberg något slags antibyråkratiska invändningar. Han menar att det vore en egendomlighet att införa ett nytt statligt organ till det stora system som vi redan har i dag i Sverige. Jag tycker att detta knappast är något särskilt övertygande argument. Om Bo Holmberg så önskar är jag beredd att tillfoga ett antal exempel på statliga organ som kan avskaffas samtidigt: fem löntagarfondsstyrelser och ett antal andra offentliga organ. Vi har i socialutskottet nyligen bidragit med den s.k. NU-nämnden. Det finns flera exempel på andra organ som jag kan kvitta med, så att säga, om Bo Holmberg är rädd för att det totala antalet offentliga organ ökar. Den invändningen är jag alltså inte imponerad av. Jag tror att även socialdemokraterna seriöst borde fundera över om det inte vore ganska klokt att denna uppgift, som är så ömtålig och viktig och som kräver så mycket allmänt medborgerligt förtroende, borde anförtros åt ett organ som anses vara opartiskt och som speglar olika grupper i vårt samhälle.
Herr talman! Bo Holmbergs kommentar till centerns tanke att en del av medlen skulle kunna förvaltas på kommunal nivå är att han inte tror på den idén. En man som Bo Holmberg med sin bakgrund i kommunalpolitiken skulle nog kunna göra den bedömningen att man just på den kommunala nivån borde vara väl så skickad att sköta denna grannlaga uppgift. Den här idén att åtminstone en del av besluten borde kunna fattas på kommunal nivå har för min del åtminstone väckts just av kommunalt engagerade förtroendemän, bl.a. på överförmyndarnivå. Där anser man icke att dagens ordning är den mest idealiska utan tycker att man väl så bra skulle kunna hantera dessa frågor just på den kommunala nivån. När vi ändå uttalar oss och beslutar om en översyn av ändamålsparagrafen, är det en nackdel att vi inte kan överväga denna centeridé i detta sammanhang. Inom parentes kan jag säga att det var en tidigare centerledamot med socialt förflutet som presenterade de här tankarna för mig, och dem har jag försökt föra vidare i motioner. Jag tror att det faktum att man har erfarenhet av beslutsfattande på både central och lokal nivå ger viss tyngd åt argumenten.
Herr talman! Låt mig kort säga att det väsentliga är om vi kan få ett förslag som leder till att ändamålsparagrafen kan bli klarare. Då tror jag också att en del av misstänksamheten och de frågetecken som finns kan undanröjas. Daniel Tarschys, det är ändå en politisk poäng att i den här kammaren få påtala att de borgerliga är överens om att införa ett nytt statligt organ, en nämnd. Det andra och kanske viktigare i min argumentering är att det väl inte kan vara angeläget för oss som riksdagsledamöter att gå ner i en verkställighet och utdelning av frågeställningar som måste anses vara av mindre betydelse än dem som finns där vi arbetar och som vi skall koncentrera oss på. Det är fel väg att gå utifrån vad riksdagen skall syssla med. Vi skall inte syssla med sådana detaljer. Jag håller i och för sig med Daniel Tarschys om att det är grannlaga uppgifter det handlar om, men jag har fullt förtroende för våra statliga myndigheter. De har ju en rad grannlaga uppgifter redan i dag. Skulle inte tjänstemän med ansvar också utifrån en tydligare ändamålsparagraf kunna göra en sådan här utredning? Min poäng var alltså att detta mera är tjänstemannauppgifter än uppgifter för oss parlamentariker. Till sist vill jag säga om centerns förslag att jag har en stark känsla för den kommunala självstyrelsen. Jag skall gärna återkomma och missionera för ökad kommunal frihet och minskad statlig detaljstyrning. Fördelningen av allmänna arvsfondens medel tycker jag emellertid är en renodlat statlig uppgift. Det passar att inlemma den i den statliga organisationen. Att med en så pass tydlig statlig uppgift som det här är frågan om göra en sammanblandning är inte någon särskilt bra idé.

Herr talman! Parlamentarisk medverkan förekommer såvitt jag vet i något hundratal offentliga utredningar. Det förekommer vidare i minst 50 verksstyrelser och liknande organ. Därutöver finns en mängd rådgivande organ med parlamentarisk medverkan. Om man till denna ganska stora skock av organ med parlamentarikermedverkan skulle foga ytterligare ett, samtidigt som man gärna avskaffar en del, vilket jag gav exempel på tidigare, så tror jag inte att det skulle innebära någon förfärande ansvällning av den statliga byråkratin eller någon besvärande ökning av parlamentarikernas arbetsbörda. Bo Holmberg tyckte att det var en liten uppgift och en mera oviktig uppgift som lämpligen kunde anförtros tjänstemän. Men fördelningen av över 100 milj.kr. per år är inte någon liten uppgift. Det är heller inte en uppgift som kan anförtros tjänstemän. Det är en uppgift som ställer ganska stora krav på oväld, opartiskhet och objektivitet. Jag tycker tvärtom att det är en naturlig uppgift för just politiker att delta i diskussioner om hur så här stora resurser skall fördelas. Herr talman! Jag vidhåller alltså att jag anser att Bo Holmberg har lyckats mobilisera ganska tunna invändningar mot förslaget om att en opartisk nämnd skall fördela allmänna arvsfondens medel.
Herr talman! Allra sist vill jag säga att jag tycker att oppositionen har haft berättigade invändningar när det gäller ändamålsparagrafen. Det är det som väger tungt i detta sammanhang. Tyvärr har oppositionen hamnat på en alldeles för lättvindig organisatorisk lösning, som är föga genomtänkt, Och där skiljer vi oss åt i sak. Till Daniel Tarschys vill jag säga att det som majoriteten har skrivit om att regeringen skulle kunna delegera ju inte innebär att regeringen behöver delegera bort de mycket stora beloppen. Jag menar att det kan ske en arbetsfördelning mellan regeringen och myndigheterna i kombination med en kla rare ändamålsparagraf. Det är det alternativ som majoriteten har förordat. — Prot. 1989/90:132 Det väsentliga är väl om ändamålsparagrafen kan bli klarare. 31 maj 1990

Fru talman! Vi vill inte ha några TV-kameror. Vi vill inte ha ett ”storebror ser dig”-samhälle, inte någon av oss, inte i något parti. Det är därom detta betänkande från justitieutskottet om TV-övervakning handlar. För närvarande har vi en lag från 1977 om TV-övervakning, men som bekant går den tekniska utvecklingen rasande fort på detta område. Därför begärde riksdagen för några år sedan, 1985, en översyn. Då sade vi också att en sådan översyn särskilt skulle beakta de faror för den enskildes integritet som den nya tekniken kunde innebära. Justitieutskottet har uttalat sig rent allmänt för en återhållsam användning av TV-övervakning i samhället, som inte får utvecklas till ett ”storebror ser dig”-samhälle. Nu har regeringen föreslagit riksdagen en ny lag om övervakningskameror, sedan en utredning gjort den översyn riksdagen en gång önskade. 113 Låt mig genast säga, fru talman, att vi i folkpartiet tycker att det nya lagförslaget i stort sett är godtagbart. Däri föreslås en bättre reglering av de integritetskränkningar som en övervakning med hjälp av kameror alltid ofrånkomligen innebär. På några punkter tycker vi att den enskildes integritet ytterligare behöver stärkas. Därför finns reservationer till betänkandet vilka vi i folkpartiet yrkar bifall till, vilket för övrigt också moderaterna gör. Det är reservationerna 2, 4 och 6. Det gemensamma för dem är alltså att de ytterligare vill förstärka den enskilde medborgarens privatliv, något som är utgångspunkten för nästan all liberal politik. I reservation 2 vill vi inskränka rätten att använda övervakningskamera till att endast gälla klart uttalade skyddsändamål när risken för integritetsintrång är ringa. I reservation 4 vill vi att regeringen skall följa myndigheternas bedömning av vad de anser vara ringa ingrepp i den enskildes integritet, men som för den enskilde kan vara nog så stora ingrepp. I reservation 6 vill vi att talerätten inte bara skall tillkomma facket, utan även den enskilde. Det är ju ändå hon heller han som närmast berörs av att ha en övervakningskamera riktad mot sin arbetsplats.

Fru talman! Det uppdrag riksdagen gav regeringen 1985 var att se över lagen om övervakning med TV-kamera för att stärka den enskildes integritetsskydd. Det skedde med hänsyn till den snabba utvecklingen på området. Utskottets behandling 1985 resulterade i en reservation från moderaterna, centern och folkpartiet sedan deras motionskrav avstyrkts. I kammarbehandlingen anslöt sig vänsterpartiet till reservationen, och reservationen fick därmed majoritet i kammaren. Den reservation vi då anslöt oss till uttalade bl.a. en oro för att det kommit uppgifter om att tillståndsgivningen från länsstyrelserna var alltför generös. Nu sker ingen skärpning på detta område, utan nuvarande praxis skall ligga till grund även för den här föreslagna lagen. I reservationen från 1985 sades också att en uppföljning av tillämpningens enhetlighet var väsentlig. Men i propositionen nu sägs att en uppföljning av tillämpningen av bestämmelserna inte behövs. En avgörande invändning mot den föreslagna lagen är utformningen av 5§, som anger förutsättningarna för att tillstånd för användning av övervakningskamera skall beviljas.

En så oprecis beskrivning kan inte godtas i ett så integritetskänsligt sammanhang som TV-övervakning. 3§ tredje stycket — om rätt för länsstyrelse att medge undantag från upplysningsplikten vid synnerliga skäl — är direkt stötande, eftersom varken i lagen eller förarbetena preciseras vad som kan utgöra synnerliga skäl. I linje med vår strävan att ge arbetstagarorganisationerna på arbetsmarknaden större inflytande anser vi att fackorganisationen på arbetsplatsen bör ha vetorätt om oenighet råder om nödvändigheten av övervakningskamera på en arbetsplats som inte samtidigt utgör allmän plats. Detta, fru talman, har gjort att vi yrkar avslag på propositionen, eftersom vi inte upplever att förslaget som det nu föreligger i tillräckligt hög grad tillgodoser utredningsuppdraget att stärka den enskildes integritetsskydd. Om inte vår reservation vinner gehör i kammaren kommer vi att rösta för reservation 2 från folkpartiet, eftersom även den kräver att tillstånd enligt 5§ andra stycket bör noggrant preciseras, samt reservation 4 från folkpartiet som fordrar en uppföljning av tillämpningen av 5§ andra stycket. Därmed yrkar jag bifall till vår reservation 1.

Fru talman! Den proposition som kammaren nu behandlar är, som Lars Sundin också noterade, en beställning riksdagen gjort om en ny lagstiftning på detta område. Syftet med den nya lagstiftningen, som ersätter 1977 års lag, är att anpassa den rättsliga regleringen till den mycket snabba tekniska utvecklingen på området och — icke minst viktigt — att erhålla ett tillfredsställande skydd mot integritetskränkningar i samband med användning av sådan utrustning. Detta sista är naturligtvis det främsta skälet till att en ny lagstiftning läggs fram. Ett starkt integritetsskydd uppnås bl.a. genom utvidgning av tillståndskravet, skärpning av det straffrättsliga sanktionssystemet samt införande av regler om sekretess. Den nya lagstiftningen är tillämplig på alla övervakningskameror. Det innebär att användningen av alla övervakningskameror, även sådana som är undantagna från upplysningsplikt och tillståndskrav, skall ske med iakttagande av det generella kravet att en övervakningskamera skall användas med tillbörlig hänsyn till den enskildes personliga integritet. För att öka möjligheterna för länsstyrelserna att koncentrera sina resurser till prövning av integritetskänsliga ärenden och till tillsynsverksamheten på området, någonting som inte bedrivits i större omfattning hittills, föreslås i lagstiftningen vissa förenklingar. Handläggningsförfarandet skall bli enklare i ärenden där risken för integritetsintrång vid användning av övervakningskamera är liten. Därmed får länsstyrelserna större möjlighet att fullgöra bl.a. sin tillsynsfunktion. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag, men till utskottsbetänkandet är ett antal reservationer fogade. Jag skall kort kommentera några av reservationerna. I vänsterpartiets reservation 1 yrkas avslag på propositionen med motiveringen att integritetsskyddet inte är tillräckligt tillgodosett. Den uppfattningen delar inte utskottet. Förslaget till ny lagstiftning innebär en förstärkning av den enskildes integritetsskydd, samtidigt som hänsyn, som jag nämnde tidigare, tas till den snabba tekniska utvecklingen på området. I reservation 2, som berör förutsättningarna för tillstånd, begärs att regeringen skall få i uppdrag att återkomma med förslag om att tillstånd att använda övervakningskamera skall få ges endast för uttryckligen reglerade skyddsändamål. Kravet i motionen mycket svårt att tillgodose. Det är en närmast omöjlig uppgift att konkret räkna upp och beskriva alla tänkbara skyddsvärda ändamål. Genom propositionens lagförslag har givits en anvisning om att sökandes intresse skall ligga på en viss hög nivå. Det sker genom omnämnandet av intresset att förebygga brott eller förhindra olycka. Så skall jag även kommentera reservation 4, där det förespråkas en uppföljning av lagstiftningen. Det sägs klart ut i propositionen att tillämpningen av den nya regleringen noggrant skall följas och att en utvärdering av lagstiftningen skall ske. Det är angeläget att en sådan utvärdering kommer till stånd, precis som när det gäller annan typ av lagstiftning. Vi har haft en sådan utveckling att nästan regelbundet en ny lagstiftning som framför allt berör den personliga integriteten utvärderas och följs upp. Det kommer att bli fallet även i det här ärendet, precis som departementschefen angett i propositionen. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 34 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det är sant att jag tycker att regeringen har lyckats ganska bra med den här propositionen. Den har lyckats någorlunda hitta den smala stigen mellan ideal och verklighet, mellan samhällsintresset och den enskilde medborgarens integritet. Men ingenting är naturligtvis så bra att det inte kan bli ännu bättre. I den nya lagen vill man använda TV-övervakning för att förebygga brott och förhindra olyckor. Självfallet är vi med på det. Då föreligger just skyddsändamålet. Men i propositionen talas om möjligheten till TV-övervakning även i andra fall, något som vi reagerar emot, i synnerhet som inget exempel ges på vad som kan vara andra fall. Kan Lars-Erik Lövdén ge något exempel? Vi säger också ja till utvärdering av lagstiftningen, men vi vill gå ett steg längre, nämligen att särskilt följa upp 5 § andra stycket. Det är så att vad en myndighet kan uppfatta som en bagatell inte alls behöver vara en bagatell eller en ringa sak för den enskilde medborgaren. Där är vi oroliga och står på den enskildes sida och vill att riksdagen skall ge regeringen till känna att den särskilt skall observera denna fara. Där skiljer vi oss.
Fru talman! Får jag med anknytning till den reservation som Lars Sundin nu argumenterar för säga att det i och för sig skulle vara bra om man i lagstiftningen mera specifikt kunde ange vid vilka situationer och vid vilka skyddsvärda objekt det är tillåtet med TV-övervakning. Men jag tror att det blir en stört omöjlig uppgift att precisera de skyddsvärda ändamålen mer än vad regeringen har gjort i sitt förslag. Däremot delar jag Lars Sundins uppfattning att det är viktigt att följa upp lagstiftningen både när det gäller den paragraf som Lars Sundin nämnde och när det gäller länsstyrelsernas tillsynsfunktion. Det skulle vara mycket intressant och angeläget att få veta om förhållandena blir bättre med den nya lagstiftningen när det gäller tillsynsfunktionen på länsstyrelserna. Sammantaget när det gäller uppföljningen finns det klart uttalat i proposi tionen att en uppföljning skall komma till stånd. Därmed är ändamålet i reservation 4 tillgodosett med den skrivning som finns i propositionen.
Fru talman! Ge något eller ett par exempel, Lars-Erik Lövdén, på andra fall då TV-övervakning skall kunna tillämpas förutom för just skyddsändamål.
Fru talman! Jag skulle kunna svara med att säga att det inte ges några anvisningar i reservationen för hur man närmare skulle kunna avgränsa ändamålet. Det finns inte någon som helst antydan i reservationen om hur man skulle kunna åstadkomma en avgränsning eller en uppräkning av de skyddsändamål som skall tillgodoses. Jag tror, som jag sade tidigare, att det är en nästan omöjlig uppgift. Jag tror att det också är en av anledningarna till att man i reservationen inte har kunnat göra preciseringar.

Fru talman! Vi vill inte avslå propositionen, eftersom vi anser att den innebär en förbättring jämfört med den ordning som nu gäller från 1977, men vi tycker att förslaget bör förbättras för att värna enskildas personliga integritet. I propositionen om övervakningskameror utgår man från att all användning av övervakningskameror, både rörliga och fasta, i princip bör vara tillåten, men av integritetsskäl kan det finnas anledning till reglering och begränsning av fast monterade kameror på plats där allmänheten har tillträde. En rörlig kamera kan t.ex. vara en kamera som sköts av en person, t.ex. en polisman, för att övervaka och dokumentera demonstranter. Det fall som vi alla känner till av en sådan tillämpning är kameraövervakningen av trädkramare och demonstranter vid motorvägsbygget. Miljöpartiets utgångspunkt är den rakt motsatta. Det viktigaste är att värna enskildas personliga integritet. Vi anser därför att all användning av övervakningskameror i princip skall vara förbjuden både på allmän och på annan plats. Undantag från principen bör kunna ges under speciella förhållanden och mycket begränsat. Våra förslag innebär att vi vill ändra regeringens lagförslag på ett flertal punkter. Vi vill se ett förslag till utvidgad lag om övervakningskameror vilken även omfattar enskilt område och rörlig kamera. Vi vill att uttrycket ”befogat intresse” i 5 § i lagförslaget ändras till ”betydande intresse”. Vi anser att samrådsförfarande skall äga rum med de anställda som kan komma att beröras av en övervakningskamera och att till ansökan skall fogas protokoll eller annan handling från samrådsförfarandet med angivande av de synpunkter som framförts av de anställda. Vi tycker att tillstånd inte får ges för längre tid än två år. Vi anser vidare att tillstånd att använda övervakningskamera skall få över klagas av den som framfört synpunkter på ansökan till länsstyrelsen och att anställd som berörs av ett tillståndsbeslut har rätt att överklaga beslutet. Vi står givetvis bakom samtliga miljöpartireservationer, men jag yrkar bifall bara till reservationerna 3, 5, 7 och 11.